Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge möjlighet till fast anställning för lärare med akademisk utbildning för adjunktsbehörighet men som i dag saknar möjlighet att erhålla praktisk lärarutbildning. Genom beslut den 11 maj 1973 meddelade Kungl. Maj:t bestämmelser om åtgärder beträffande vissa icke behöriga lärare som tjänstgjort längre tid inom skolväsendet. Dessa åtgärder omfattade möjlighet för skolöverstyrelsen att — efter ansökan och närmare prövning i varje särskilt fall — medge dispens från kravet på praktisk-pedagogisk utbildning för vissa lärare. Som riktlinjer för dispens borde enligt beslutet gälla att läraren dels uppfyllde de särskilda behörighetsvillkoren i fråga om teoretisk utbildning till sådan tjänst, dels tjänstgjort på sådan tjänst oavbrutet eller så gott som oavbrutet fr.o.m. vårterminen 1967 med huvudsakligen full tjänstgöring. Vårterminen 1973 utgjorde alltså den 13:e terminen. Jag har under det löpande arbetet i departementet fått kännedom om fall där lärartjänstgöring påbörjats senare än höstterminen 1967 men ändå omfattat minst 13 terminers i huvudsak full tjänstgöring. Tidsgränsen för dispensfall är, som jag tidigare nämnde, enligt riktlinjerna 13 terminers tjänstgöring fr.o.m. vårterminen 1967. Tillträde till den ordinarie lärarutbildningen har i vissa fall försvårats av att utbildning i vederbörandes ämneskombination inte väntas förekomma vid lärarhögskolorna inom rimlig tid. Det av fröken Hörlén uppmärksammade problemet har sålunda kontinuerligt följts inom utbildningsdepartementet, och jag har för avsikt att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att undersöka hur många lärare av 9 här aktuellt slag som fortfarande tjänstgör inom skolväsendet. Därefter kommer jag att ta ställning till behovet av ytterligare åtgärder för denna grupp.

Herr talman! I uppdraget till skolöverstyrelsen ligger i första hand att ta reda på hur läget är. När vi väl får reda på det kommer vi naturligtvis att följa upp med åtgärder. Jag kan i dag inte säga vilka dessa åtgärder kan bli, men det är klart att det som vi tidigare har förbättrat situationen med -— dispensgivning, anpassad utbildning osv. — är det som kan bli aktuellt.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om jag är beredd att närmare pröva möjligheterna att ändra reglerna för särskild undervisning i hemmet så, att sådan undervisning kan meddelas vid minst tre veckors sjukfrånvaro även om det inte säkert kan bedömas att hinder för skolgång kommer att föreligga under tre veckor efter det undervisningen kan påbörjas. I årets budgetproposition föreslogs att reglerna om särskild undervisning skulle ändras så att även t.ex. gravt infektionskänsliga elever med upprepad kortare frånvaro skulle kunna erbjudas en meningsfull skolgång. Riksdagen har inte haft någon erinran mot detta förslag. Jag avser att inom kort föreslå regeringen att ändra skolstadgan i enlighet därmed. Genom dessa åtgärder torde herr Granstedts önskemål i huvudsak vara tillgodosedda. Låt mig emellertid ytterligare erinra om den möjlighet som finns att anordna stödundervisning på högstadiet och i gymnasieskolan för sådan elev som på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har behov av extra stöd från skolans sida under viss begränsad tid.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Tyvärr tog detta inte upp exakt det problem som frågan omfattade. Den förbättring av situationen för gravt infektionskänsliga elever med upprepad kortare frånvaro, som nämns i svaret, är naturligtvis mycket värdefull, men vad frågan avser är elever som drabbas av någon form av sjukdom som visar sig dra ut på tiden utan att läkaren omedelbart kan förutse hur lång tid tillfrisknandet kommer att ta. Det är det som formuleringen i frågan tar sikte på, dvs. ”vid minst tre veckors sjukfrånvaro även om det inte säkert kan bedömas att hinder för skolgång kommer att föreligga under tre veckor efter det undervisningen kan påbörjas”. Det kan ju förekomma att en elev blir sjukskriven låt oss säga 14 dagar i taget ett antal gånger, och det blir en ganska lång sammanhängande frånvaro i sådana fall. Visserligen finns den möjlighet till stödundervisning som statsrådet nämner i sitt svar. Men stödundervisning brukar ju inte sättas in förrän olyckan så att säga redan är skedd, och man kan konstatera att eleven allvarligt släpar efter i skolgången. Vad undervisningen i hemmet däremot syftar till är att förebygga att en sådan eftersläpning uppstår. Redan under sjukdomsperioden skall stödinsatser kunna sättas in för att förhindra att eleven kommer att släpa efter så mycket att stödundervisning blir aktuell. Därför kvarstår min fråga till statsrådet om regeringen kan tänka sig att mjuka upp de regler som gäller så att undervisning i hemmet kan sättas in vid en långdragen sjukfrånvaro, även om man inte vid något givet tillfälle kan konstatera att frånvaron kommer att vara i minst tre veckor efter det att undervisning kan påbörjas.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag inte tolkat herr Granstedts fråga helt korrekt. Att jag tolkar den på det här sättet beror på att det är just detta som har förekommit i diskussionen, nämligen svårigheterna för dem som haft upprepad frånvaro, men där man inte i förväg kunnat säga att den skulle bli minst tre veckor, att få del av särskild undervisning. Det är så i dag att det är först då som undervisning i hemmet kan sättas in. Men vi är nu inne på att mjuka upp bestämmelserna, så som det också sägs i budgetpropositionen.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt som statsrådet säger att frågan om de gravt infektionskänsliga eleverna med upprepad frånvaro har varit det mest akuta problemet, men det togs ju upp i budgetpropositionen, varför det inte fanns någon större anledning att ställa en fråga om det. Men även den fråga som jag tagit upp har bedömts som ett problem. Jag har fått påstötningar från föräldrar som haft barn med någon månads eller kanske längre tids frånvaro, men den situationen har aldrig uppstått att de kunnat få undervisning i hemmet. Jag tar det sista som statsrådet sade som ett tecken på att den här frågan kommer att bli föremål för fortsatt översyn och att förbättringar kan komma också i de fall som jag har pekat på i min fråga.

Herr talman! Min avsikt är inte att i detta anförande behandla hela det betänkande nr 4 som avgivits av utrikesutskottet. På vissa punkter kommer olika ledamöter i utskottet att tala, och framför allt kommer i dessa anföranden att behandlas en hel rad av de reservationer som avgivits. Jag vill nämna att utrikesutskottet icke någon gång tidigare till sitt betänkande har haft så många reservationer som denna gång. Antalet är inte mindre än 39. Jag vill emellertid börja mitt anförande med att referera några fakta som återgivits i regeringspropositionen rörande den hjälp till utvecklingsländerna som lämnas av inte minst industriländerna. I propositionen meddelas att det samlade biståndet från medlemmarna i OECD:s biståndskommitté år 1973 uppgick till 43 miljarder kronor. Räknat som andel av ländernas samlade produktion innebär detta att biståndet minskade från drygt 0,5 26 år 1963 till 0,3 96 1973. Det finns — som framhålls i propositionen — ingen anledning vänta sig att denna utveckling skall vända inom den närmaste framtiden. Många länder har minskat sina utfästelser om bistånd eller utlovar att ge endast oförändrad volym. Denna negativa inställning till hjälpinsatser uppvägs inte av att några av givarländerna, nämligen Canada, Nederländerna, Norge och Sverige, ökar sitt biståndsflöde i ganska snabb takt. Flera av de oljeproducerande länderna förefaller dock vara beredda att göra ökade biståndsinsatser. Under 1974 beräknas denna ländergrupp ha lämnat utfästelser om offentligt bistånd på totalt ca 44 miljarder kronor.

Detta skulle innebära att u-länderna nästan helt kompenserades för de beräknade kortsiktiga effekterna av den ekonomiska kris som de befinner sig i f. n. Det är emellertid orealistiskt att tro på en sådan utveckling. Endast de tre nämnda småstaterna Nederländerna, Norge och Sverige — samt möjligen Canada — kan förväntas nå 0,7-procentsmålet år 1975. De svenska ansträngningarna att förbättra hjälpen till u-länderna har så småningom resulterat i att Sverige under nästkommande budgetår når enprocentsmålet, vilket innebär att man då även har uppnått de 0,7 96 i utbetalningar som FN har ställt som önskemål. Till vad som här anförts kan sägas att i-ländernas behandling av stödet till u-länderna måste bedömas tämligen pessimistiskt. Som redan nämnts har flera i-länder minskat sina bidrag. Andra har beslutat att ge oförändrade anslag. Detta måste bedömas tämligen pessimistiskt mot bakgrund av den situation som råder i världen. Hjälpbehovet är f. n. större än det varit på förmodligen mycket lång tid.

Den summa som nu föreslås och som representerar 2 860 miljoner kommer dock automatiskt att öka i fortsättningen varje år. För att hålla biståndet uppe vid nivån 1 96 av den svenska bruttonationalprodukten — motsvarande enprocentsmålet — som nu kommer att uppnås krävs årligen ytterligare anslag på några hundratal miljoner. Då kan biståndet hålla jämna steg med den växande svenska bruttonationalprodukten.

Om inte några överraskningar av speciellt stor omfattning kommer att inträffa i vår ekonomi, räknar vi alla med att det skall vara möjligt att nå detta mål. Det måste kännas tillfredsställande för alla som under årens lopp har sysslat med dessa frågor att vi nu har kommit dithän att vi uppnår enprocentsmålet. Men alla, skall vara medvetna om att inte heller vi i vår ekonomi saknar problem. Det är och det kommer att bli förenat med vissa svårigheter att hålla den volym för u-hjälpen det nu är fråga om och samtidigt realisera en del inhemska reformer som står på vår egen önskelista. Om vi i fortsättningen kan orka med att flytta fram enprocentsmålet till en högre procentsats behöver vi inte diskutera i dag.

Skulle vi då kunna uppfylla ett sådant önskemål? Motionären menar att vi skulle kunna göra det — detta framgår tydligt av motionen —- och det är möjligt att vi skulle kunna klara det. Men vi skulle icke kunna realisera det utan att det skulle medföra kännbara påfrestningar inom vårt eget land. Det skulle också innebära att vi icke kunde genomföra en del kostnadskrävande reformer, som vi nu räknar med skall kunna realiseras. Ett par exempel kan nämnas. Mycket snart kommer fem veckors semester att vara ett faktum i vårt land; jag gissar att det inte är mer än två eller högst tre år dit. Arbetstidsförkortningen är en lika angelägen fråga för många i det svenska näringslivet. Ytterligare liknande exempel skulle kunna ges.

En annan sak, som kanske är värd att nämna i det här sammanhanget, är att den svenska bytesbalansen, inte minst under dessa vårmånader 1975, har kraftigt försämrats. En förhöjning av enprocentsmålet till 2 96 skulle säkert leda till att vår bytesbalans ytterligare skulle försämras. Det är möjligt att den försämringen kommer att fortsätta även om vi inte gör något ytterligare i fråga om bistånd till u-länderna, ty den närmaste framtiden ter sig tämligen osäker i det här avseendet. I detta sammanhang vill jag kommentera ytterligare några motionsyrkanden som vi har att ta ställning till i dag och som inte behandlas i utrikesutskottets betänkande nr 4.

Innebörden i detta motionsyrkande är att vi redan innevarande budgetår skall uppnå enprocentsmålet i stället för under det budgetår som börjar den 1 juli i år. I en motion av herr Hermansson m.fl. från vpk yrkas särskilda anslag på 100 milj.kr. innevarande budgetår till PRR i Sydvietnam och på 50 milj.kr. till befrielsefronten GRUNK i Cambodja. Det är alltså tillhopa ett anslag på 150 milj.kr. som skulle ställas till förfogande. Om regeringen vill ge ett fortsatt stöd till Vietnam och Cambodja, vilket jag tror är förhållandet, finns möjligheter att göra det av de medel som ställs till förfogande genom bifall till regeringens proposition. Ett bifall till de nämnda motionerna skulle inte väsentligt förändra detta läge, ty tiden fram till ett nytt budgetår består endast av några få veckor. Man skulle inte hinna använda andra medel än de som står till förfogande efter den 1 juli. Folkpartiets och centerns motioner har av utskottsmajoriteten avstyrkts. Utskottet har fattat sitt beslut mot bakgrunden av att hjälp kan beviljas av de nya medel som ställs till förfogande från den 1 juli 1975 och att motionärerna mycket bristfälligt har berört hur ett nytt anslag på 500 miljoner skall finansieras. Motionärerna tycks inte fästa något egentligt avseende vid vår valutasituation och den försämrade bytesbalansen. Dessutom kan nämnas att regeringen knappast detta budgetår skulle ha möjlighet att klara en ökad utgift på 500 miljoner utan att skaffa sig motsvarande inkomster.

Om reservanterna med detta uttryckssätt vill ge sken av att frågan om ökat anslag till u-hjälpen behandlades i de s.k. Hagaförhandlingarna och att det där skapades ett visst utrymme finansiellt, måste det vara ett stort misstag. Så var inte fallet, och det finns heller icke någon ”förstärkt” finanspolitik som skulle möjliggöra att ett sådant anslag beviljades utan att motsvarande inkomster kunde erhållas. Det finns endast en väg att gå, om riksdagen skulle godkänna motionerna, och det är en ökad upplåning. Den upplåningen kan numera inte ske inom landet, utan då måste vi gå ut på den internationella marknaden. Finansministern har redan fått genomföra en mycket kraftig upplåning — den största som har skett någon gång i svensk ekonomi och den omfattar ungefär 12 miljarder. Det framstår knappast som den möjliga utvägen att rekommendera ytterligare upplåning för det här ändamålet. Finansministern har alltså redan fått låna upp omkring 12 miljarder, vilket ytterligare poängterar de problem som är förenade med dessa motioner. Vi har heller inte i vår budget gjort reservationer för att kunna ekonomiskt klara den uppgörelse som just har träffats för statstjänarna i det här landet.

Men är riksdagens ledamöter medvetna om att den sammanlagda kostnaden för statstjänaruppgörelsen rör sig om i stort sett 4,5 miljarder kronor? Såvitt jag vet finns inga reservationer för denna kostnad, som helt naturligt skall betalas. Utskottet har alltså yrkat avslag på motionerna från folkpartiet och centern. I vpk-motionen föreslås att riksdagen skall bevilja ett extra bidrag till Vietnam på 100 milj.kr. och till Cambodja på 50 miljoner och att detta skall betraktas såsom katastrofbistånd. Men oavsett vad man kallar det skall ju ändå katastrofbiståndet finansieras. Och tendensen har som bekant under senare år på grund av läget ute i världen varit den att vad vi kallar för katastrofbistånd har måst ökas år efter år. F. n. utgår det med ett belopp som jag tror är större än någon gång tidigare i vår biståndshistoria. Jag kan som exempel nämna att det svenska livsmedels biståndet hittills under innevarande år har uppgått till 360 miljoner mot 115 miljoner under föregående budgetår. De pengarna har fått tas ur den reserv som har funnits för katastrofbiståndet. Antalet katastrofer och omfattningen av dem har ju också en tendens att öka undan för undan. Det just nu mest utsatta landet, som vi ger både katastrofbistånd och utvecklingsbistånd i övrigt, är Bangladesh. Det är ett land som långt ifrån har kommit över sina svårigheter. Problemen där kommer att bestå under ganska lång tid. Tillåt mig sedan att också något beröra ett par andra punkter i utrikesutskottets betänkande. I avsnittet 3 i utskottets betänkande behandlas vårt samarbete med programländerna. Vi har ju ett antal länder som vi kallar så — de är 16 till antalet. Den hjälp som ges till dessa programländer har i allmänhet större biståndsvolym än hjälpen till de flesta andra länder. Beträffande programländerna är läget det, att många av de projekt som där skall genomföras tar flera år att avsluta. Projektens storleksordning är sådan. I och med att vi på detta sätt inleder ett samarbete med dessa länder måste vi redan från början utgå från att hela projektet skall avslutas, oavsett om detta inte kan ske inom det närmaste året utan kommer att ta två, tre, fyra eller fem år. Vi måste ge utfästelser härom. Riksdagen har behandlat den saken vid olika tillfällen och sagt att vi får vara beredda på detta. Men riksdagen har inte samtidigt krävt att få fatta beslut om varje enskilt projekt som det kan vara fråga om, utan riksdagen har funnit det lämpligt att lägga detta i händerna på regeringen, som har fått ansvara för utvecklingen. Där har det kommit att röra sig om betydande belopp. Denna gång rör det sig om större belopp än tidigare, nämligen drygt 6,9 miljarder, alltså praktiskt taget 7 miljarder. Och nu har situationen i utskottet blivit den att majoriteten, som består av de tre borgerliga partierna, inte har velat acceptera att frågan om biståndsutfästelser skall behandlas på samma sätt som tidigare.

Här har vi en av de viktigare reservationerna; de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har reserverat sig mot den borgerliga majoritetens beslut i denna fråga. Jag vill redan nu yrka bifall till den reservation som här har avgivits. Tyvärr kan jag inte ta i anspråk så lång tid som jag egentligen skulle behöva för detta anförande.

Dessa frågor behandlas under punkten 6 i betänkandet som har rubriken Insatser i enskilda mottagarländer. Här har utskottet kommit att bli delat i olika uppfattningar då det gäller framför allt ett land. Det framgår också av reservationerna. Vi har under denna punkt fler reservationer än till något annat avsnitt i utskottets betänkande. Det jag nu vill kommentera litet närmare gäller biståndet till ett av mottagarländerna, nämligen Cuba. Vi har under ett antal år stött utvecklingen på Cuba. I budgetpropositionen föreslås för innevarande år att det svenska biståndet skall utgöra, om jag minns rätt, 60 miljoner. Reservationen i detta avseende innebär att riksdagen skall upphöra med det utvecklingsstöd som har givits Cuba. Reservationens förslag måste innebära en omedelbar försämring av biståndet på kort sikt och ett helt upphörande av stödet till Cuba på litet längre sikt.

Låt mig nämna några exempel: Zambia, Tunisien, Botswana m.fl. hör till den kategorin.

Vi vill alltså att hjälpen till Cuba skall fortsätta. Det är inte på det sättet — som jag förmodar att reservanterna kommer att säga — att Cuba har en mycket bra ekonomisk situation f.n. Det har Cuba inte alls, utan landet har alltjämt en handelsblockad på sig från Förenta staterna som vållar Cuba stora bekymmer. Det är alltså här fråga om den likvärdiga behandling som vi anser att man inte kan komma ifrån, om man skall ge sig in på en bedömning av varje land på det sätt som det här är fråga om. Herr talman! Tyvärr måste jag för att inte ta alltför mycken tid i anspråk stanna här: Jag återkommer senare, framför allt i replikerna.

Herr talman! Strax före jul upptogs Dagens Nyheters förstasida av en bild på ett barn. Det var inget av de juloch nyårsbarn, som tidningarna brukar visa upp. Det var inget av de barn som kommer till världen i vårt land, välkomna och välnärda, runda och rosiga. Det var ett barn som mest bestod av ben och knotor. Med munnen öppen — som väntande på mat. Men där fanns ingen mat. Inne i tidningen kunde vi se ett annat barn. Litet äldre. Med armar smala som tändstickor, ben tunna som trumpinnar. Det satt på den bara marken. Framför sig hade det en skål. Men skålen var tom. För de här barnen — och för alla de andra som svalt i den värsta hungerkatastrofen någonsin — vädjade i december en engagerad svensk opinion med de kristna samfunden i spetsen. ”Vi lever i överflöd”, skrev en församling i en av tusentals namnlistor.

Jag tror inte jag tar miste om jag säger att de flesta svenskar julen 1974 sände tankar till dem som inte hade något julbord att frossa på. Men tankar mättar inte. Det behövs mat för att mätta — mat som vi hade i rikt överflöd. När vi själva tagit för oss i Sverige - mer än vi skulle behöva — fanns lika mycket till, och mer än så, i överskott. Men Sverige sände inte det överskottet och såg heller inte det rekordstora och oväntade överskottet som en maning att ge u-länderna de biståndsanslag vi alla lovat dem. Riksdagsmajoriteten i december valde i stället linjen att ”vänta och se”. Svältdöden väntade inte på den svenska riksdagen. Den har skördat sina offer, dag efter dag, vecka efter vecka. Samtidigt som riksdag och regering väntat och tänkt — och ätit. Folkpartiet krävde att riksdagen redan i december skulle anslå de 500 milj.kr. som krävs för att nå enprocentsmålet i rätt tid och använda detta anslag för att göra en extra insats i de hårdast drabbade u-länderna. Det avslog socialdemokraterna, centerpartiet, moderaterna och kommunisterna. ”Det svenska veteöverskottets storlek kan med visshet bedömas först i början på april 1975”, sade man och avvisade därmed också anslag som hade kunnat ge hungerländer som Indien och Bangladesh möjlighet att köpa spannmål på annat håll under några avgörande månader. Nu är vi i april 1975. Nu kan vi konstatera tre viktiga saker, av stort intresse inte minst för den stora, engagerade opinion som vände sig till riksdagen i december men blev avspisad: 1. Veteöverskottet fanns. Det blev enligt den definitiva beräkningen av Svensk Spannmålshandel 1 110 000 ton, dvs. 10 000 ton större än vi räknade med i december. Alla påståenden om att det veteöverskott som de kristna samfunden och andra talade om i december inte existerade i sinnevärlden var således felaktiga. 2. Det hade en avgörande betydelse vilket beslut riksdagen tog i december. Under intryck av opinionen försökte man från de andra partierna tona ner skillnaden mellan den egna ”vänta-och-se-linjen” och folkpartiets ”besluta-nu-linjen”.

Svensk Spann målshandel väntade inte med att sälja för att riksdagen väntade med att besluta. 3. Fortfarande finns 185 000 ton vete som inte behövs för vårt eget bruk och som inte bundits för försäljning. Riksdagsmajoriteten i december sade sig hoppas ”att den definitiva beräkningen av 1974 års skördeutfall skall visa att ytterligare kvantiteter senare kan användas för biståndsändamål”. De partier som bildade majoritet gjorde under riksdagsdebatten den 12 december fullkomligt klart, att riksdagens beslut skulle tolkas så att hela det överskott som kunde visa sig finnas utöver det som redan bundits för försäljning skulle gå till hungerländerna. Moderatgruppen anmälde till riksdagsprotokollet sitt instämmande med följande sammanfattning av en talesman för moderata samlingspartiet: ”Detta innebär att utskottets skrivning skall tolkas så att för det första varje kilo veteöverskott som kan finnas i Sverige skall ställas till de svältande folkens förfogande. För det andra skall detta ske utan onödigt dröjsmål genom en snabb inventering av hur mycket som kan finnas och genom alla åtgärder för att snabbt skaffa fram tonnage och annat som behövs för att få i väg veteöverskottet. När vi för det tredje vet hur stort överskottet är och vi kan få i väg det skall det icke komma att fattas pengar. Vi har i dag fått höra att detta är innebörden i utskottets förslag. — — Jag utgår från att Kungl. Maj:t som har att effektuera beslutet betraktar dessa mycket auktoritativa uttalanden som en del av vad utskottet anfört.” Utrikesutskottets ordförande och socialdemokraternas ledande företrädare i debatten konstaterade: ”Förhoppningen är således att vi nu skall kunna leverera 100 000 ton. Förhoppningen är också att vi den 1 april skall kunna konstatera att vi har, som det sagts, ytterligare 300 000 ton att leverera.” Låt mig fråga, hur vill ni, mot bakgrund av löftena i december, använda de 185 000 ton vete som fortfarande finns kvar som överskott? Måste ni inte efter de starkt förpliktande uttalandena i december åtminstone känna ett ansvar att anslå ytterligare pengar för angelägna insatser i våra programländer? Situationen i Indokina ger ett nytt, uppfordrande exempel på behovet av omfattande och omedelbara katastrofinsatser. I Cambodja har en orättfärdig regim fallit. I Sydvietnam har en envåldshärskare tvingats avgå. Vi får innerligt hoppas att Indokinas plågade folk nu äntligen kan vinna fred och nationellt oberoende. Kvar står den oerhörda förstörelse kriget åstadkommit, av människor, av det som byggts upp med människohand, av livsmiljön. Sverige måste följa upp sitt konsekventa stöd för ett rättfärdigt slut på krigen i Indokina med både snabba katastrofinsatser och hjälp till långsiktig återuppbyggnad. Då får det inte fattas pengar. Det är ett viktigt skäl för riksdagen att i dag anslå de 500 milj.kr. ytterligare, som också skulle innebära att vi når enprocentsmålet i rätt tid. Indokina visar på nytt att det inte får ställas upp någon konstruerad motsättning mellan katastrofhjälp och långsiktiga verkningar. Hjälper vi barnen att slippa mentala skador av brist på viktiga näringsämnen, då ger vi dem också kraft att senare delta i den långsiktiga omvandlingen av sina samhällen till frihet och rättvisa. Och bara de som överlever har glädje av en kommande samhällsomvandling. Därför får vi aldrig avstå från att hjälpa i nuet under hänvisning till en vacker plan för framtiden. Vår blick får aldrig skymmas för enskildas lidanden. Då blir systemen viktigare än människorna. Då förlorar vi kontakten med livet självt. Vi har all anledning att till våra hjärtan ta den dramatiska vädjan som strax före jul kom från nobelpristagaren och förre västtyske förbundskanslern Willy Brandt: ”Utvecklingshjälp börjar med kamp mot barnsvälten och vad som nu behövs är en global strategi för att klara katastrofer. Därför vädjar jag till regeringar, organisationer och enskilda människor om stöd; det finns inte någon ursäkt för att inte hjälpa.” Mängder av viktiga frågor har behandlats av utrikesutskottet och är värda att diskuteras här i kammaren. Från folkpartiet har vi i den utförligaste motionen ställt långtgående krav på en samlad u-landspolitik som är mera solidarisk än den nuvarande: O Vi begär att de rika ländernas marknader skall öppnas för u-ländernas produkter. O Vi kräver att Sverige skall ge ett mer konsekvent stöd till frihetskampen i södra Afrika nu när den går in i ett avgörande skede. O Vi föreslår att Sverige skall ge ett större bidrag till beredskapslagringen av livsmedel i världen. O Vi vänder oss mot att biståndet binds till köp i det biståndsgivande landet och därmed både fördyrar och försvårar för u-länderna. Vi begär av u-länderna att de skall ha en långsiktig utvecklingsplanering som vårt bistånd kan utgöra ett stöd till. Då måste vi självfallet från svensk sida kunna garantera att inte biståndet till avtalade insatser plötsligt upphör från ett år till ett annat. Att länderprogrammeringen skall ligga fast, bl.a. med möjligheten att planera samarbetet för flera år framåt, sägs klart ut av utskottsmajoriteten.

Självfallet kan det inte vara fråga om att ändra på grundvalarna för den svenska biståndspolitiken. Men riksdagen måste ha ett reellt inflytande. Det är en uppgift för biståndspolitiska utredningen att föreslå riktlinjer för utvecklingssamarbetets framtida utformning. Vi vill satsa på forskning för u-landsarbetet. Den administrativa organisationen för forskningen har sin stora betydelse. Ett beredningsansvar hos SIDA garanterar att alla forskningsförslag passerar SIDA på väg till regeringen, men friheten i forskningen och självständigheten hos forskningsberedningen måste betonas. Biståndspolitiska utredningen bör kunna tillgodose dessa krav och åstadkomma en fungerande organisation. Vi kräver större insatser för att inte utvecklingen skall försämra kvinnornas ställning i u-länderna. Kvinnorna har en utomordentligt viktig roll i de flesta u-länders samhällsliv och ekonomi. De bär den tyngsta bördan i jordbruket. Risken är att samhällsomvandlingen tar från kvinnorna deras gamla ställning utan att ge dem en chans i det nya samhälle som växer fram. Kvinnorna måste i större utsträckning komma med i bl.a. yrkesutbildning. Här måste Sverige driva på i det arbete som pågår inför FN:s kvinnokonferens i Mexico i sommar. Vi kräver en större beredskap för att lägga om också vårt eget sätt att producera och konsumera. Inte minst på livsmedelsområdet är det oerhört slösaktigt. Häromveckan presenterades en mycket intressant energistudie av det svenska jordbruket som utförts av en arbetsgrupp på lantbrukshögskolan. Den konstaterar, att vi skulle spara in en odlingsareal motsvarande hela Östergötland om svenska folket sänkte sin köttkonsumtion till hälften och ersatte den med mat från växter. Utan att öka energianvändningen kunde vi på det viset producera mat för ytterligare 600 000 människor. Jag vill tillägga att detta att steg för steg lägga om sättet att producera och konsumera inte innebär att ge ens ett lillfinger åt tanken att det är önskvärt att stoppa den samlade tillväxten i världen. Om tio år kommer jorden att ha en miljard fler människor än i dag. Få framtidsperspektiv är mer fasansfulla än att det vid det laget inte skulle finnas större resurser att dela på än i dag. Trots tyngden i dessa och alla andra frågor som vi från främst folkpartiet tagit upp anser jag ändå att det allra viktigaste i dagens debatt är att klara ut om Sveriges riksdag skall hålla eller svika de löften den redan gett. Vädjanden av det slag Willy Brandt riktade till oss i julas har det kommit många genom åren. Och på mängder av internationella konferenser har de rika länderna lovat mera solidariska insatser till stöd för de fattiga ländernas utveckling. Det är inte deklarationer, löften och fina framtidsmål som saknats i arbetet för u-ländernas utveckling och för en rättvisare värld. Det som brustit är omvandlingen av deklarationerna till handfasta program, löftena till konkret handling, framtidsmålen till praktisk solidaritet. Det gäller också Sverige. År 1962 ställde riksdagen upp enprocentsmålet som en utmaning för 1960-talet. Förverkligandet dröjde till andra halvan av 1970-talet. År 1968 tog riksdagen en konkret plan för att nå enprocentsmålet senast 1974/75. Löftet har upprepats varje år sedan 1968. Ändå står nu en majoritet av socialdemokrater och moderater i begrepp att överge löftet vid mållinjen. Men det är ju bara ett års försening, säger man. Ja, det är ett års försening och 500 milj.kr. mindre till u-länderna — 500 utlovade miljoner som de berövas just det år då deras behov av hjälp är som störst. På vilket annat område skulle ett sådant löftesbrott accepteras? Vad skulle man säga om någon föreslog att utbetalningen av pensionstillskott till våra pensionärer sköts på ett år? Vad skulle man säga om någon kom på tanken att under ett år inte betala utlovade barnbidrag? Nej, det är sant, människorna i Indien, i Bangladesh, i Tanzania, i Vietnam har inte rösträtt i Sverige. Därför kan de svikas utan att regeringen avsätts i närmaste val. Men är det den sorts moral vi bör ha? Är det den sorts moral som en engagerad opinion med de kristna samfunden i spetsen förväntar sig av Sveriges riksdag och regering? Nej, svarar vi från folkpartiet. Riksdagen skall stå fast vid sina löften. Riksdagen måste göra klart att solidaritetstanken inte byter skepnad vid den svenska gränsen. Riksdagen skall i praktisk handling visa att löften till fattiga människor i andra delar av världen är lika mycket värda som löften till svenskar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i utskottets betänkande nr 3. Såvitt gäller utskottets betänkande nr 4 yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,6, 7, 15, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38 och 39 samt i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Fru tredje vice talmannen Nettelbrandt började sitt anförande med att ge en skildring av det sociala tillståndet i världen, en skildring som jag inte har anledning att polemisera mot. Jag är övertygad om att ingen kan polemisera mot en skildring som handlar om hur fattigdomen har brett ut sig i olika delar av världen. Däremot instämmer jag inte i fru Nettelbrandts anförande i övrigt. Hon räknar upp allt vad man kräver — ständigt återkommande ord i hennes anförande var ”vi kräver”. Den som inte har hört fru Nettelbrandt förut måste väl dra den slutsatsen att hon kräver någonting nytt, någonting som vi tidigare inte har hört talas om. Men det mesta av vad fru Nettelbrandt kallade ”vi kräver” är ju saker som diskuterats i vår u-hjälpspolitik och som vi i flertalet fall är tämligen ense om. Man kan inte skapa en situation där man ger intryck av att komma med någonting nytt bara därför att man använder ett annat och litet hårdare röstläge än man brukar i andra sammanhang.

Som bekant har vi inget inflytande över vad andra industriländer vill och kan göra och inte heller över vad u-länderna från sin sida skall göra. Det ligger liksom utanför våra möjligheter. Vi får nog ägna oss åt att tala om det som vi själva bör göra och det vi kan göra. Hänvisningen till Willy Brandt i Västtyskland var kanske inte riktigt all right. Man kan konstatera att Västtyskland ligger långt, långt efter Sverige i fråga om att ge bistånd till u-länderna.
Herr talman! Först vill jag gärna i likhet med herr Arne Geijer i Stockholm beklaga att vi här i kammaren inte kan använda den avspända och trevliga ton som vi har i utskottsbehandlingen, inte minst tack vare herr ordförandens ledning. Som herr Geijer påpekade i sitt inledningsanförande är vi forcerade av tidsskäl. Men när det gäller innehållet kan jag inte förstå herr Geijer. Herr Geijer säger att slutsatsen av mitt anförande skulle vara att jag vill ge intryck av att jag kräver något nytt. Jag tycker jag använde en större del av tiden för att tala om att det är just på grund av att löftet är så gammalt och så ofta upprepat som jag inte anser att vi från riksdagens sida har rätt att när tiden väl är inne för ett uppfyllande av löftet bara träda åt sidan och säga: Nej, det där står vi inte för. Sedan är det klart att herr Geijer kan tycka att den där sociala bakgrunden behöver vi inte ägna någon tid åt. Men det är ju just den som vi i folkpartiet har tyckt förpliktigat oss att ta vår ståndpunkt. Till sist, herr talman, sade herr Geijer att vi kan inte här ha något inflytande på vad andra industriländer gör. Kan vi inte det? Jag har den uppfattningen att vi trots att vi är ett litet land spelar en stor roll i världen just därför att vi inte hör hemma i någon av de politiska blockbildningar som världen rymmer. Och jag har den uppfattningen att regeringen också många gånger vill vara i världen en röst som hörs och som helst följs.
Herr talman! Vad andra personer och andra länder gör - jag återkommer till det. Här har vice ordföranden i utskottet hänvisat till vad Västtysklands tidigare förbundskansler har sagt. Låt mig säga att uppgifter som jag just har fått visar att Förbundsrepubliken Västtyskland för 1973 har ett biståndsanslag som uppgår till 0,32 96, mindre än hälften av det som Sverige ger. Det är möjligt att Västtyskland kommer att nå 0,4 96 under detta år; när man kommer upp till 0,7 96 är en öppen fråga. Ett avsnitt som jag gärna skulle ha velat kommentera, och som fru Nettelbrandt berörde, är vad jag refererade och kallade för avsnitt 3; där finns en samlad borgerlig dominans i utskottet, och vi har en reservation. Avsiktligt tog jag inte upp det avsnittet, därför att jag vill kommentera det efter det att moderaternas och centerns talesmän har redogjort för sin uppfattning i den frågan. Jag skall alltså ta upp det i en kommande replik.

Herr talman! Vi behöver ingen diskussion kring frågan om hur långt man kommit i Västtyskland när det gäller hjälpen till u-länderna. Jag åberopade det där uttalandet av Willy Brandt därför att jag ville peka på ett progressivt och välgörande uttalande från socialdemokratiskt håll. Jag hoppas att inte herr Arne Geijer i Stockholm har något emot att man berömmer socialdemokrater i andra länder. Jag vill samtidigt lägga till en fråga: Har man någonsin i mänskligt umgänge - umgänge mellan människor eller mellan länder — rätt att åberopa att andra är sämre som stöd för att man själv inte håller sina egna löften?

Herr talman! Anslagen för internationellt utvecklingsarbete föreslås för budgetåret 1975/76 uppgå till 2 860 milj.kr. Det innebär en ökning på 760 milj.kr. eller med ca 36 96 i förhållande till innevarande budgetår. Därigenom beräknas det totala biståndsanslaget motsvara 1 96 av bruttonationalprodukten till marknadspris. Regeringen höll alltså inte sitt löfte att komma upp till enprocentsmålet under budgetåret 1974/75. Dessutom bör det observeras att regeringen inte följde riksdagens klart uttalade mening att upptrappningen av bidragen borde ske i jämnare takt. I stället har man halkat efter, så att man till skillnad mot en del tidigare år, då man endast höjde bidragen med 25 26, nu måste höja med 36 26. Det innebär att man undanhållit u-länderna bidrag jämfört med vad bidraget skulle ha blivit om upptrappningen varit jämn. Enprocentsmålet lanserades i FN-sammanhang av Indien första gången. Det togs upp av centern i en motion för många år sedan. Detta krav anslöt sig folkpartiet till det följande året, men det tog lång tid innan t.ex. socialdemokraterna accepterade målet att vi skulle nå upp till I 96. Centern och folkpartiet ämnar givetvis hålla de löften som getts. Vi har i reservationen till utskottets betänkande nr 3 föreslagit att riksdagen skall anslå ytterligare 500 milj.kr. Därmed kommer vi upp till enprocentsmålet. Utskottsmajoritetens skrivning är egentligen en enda lång ursäkt för att enprocentsmålet inte har uppnåtts. Och trots alla utskottsmajoritetens förklaringar om hur duktiga vi varit i Sverige kvarstår faktum att Sverige, enligt utskottsmajoritetens skrivning, inte uppnår enprocentsmålet i år. Jag vill rikta en fråga till utskottets ordförande och till statsrådet Sigurdsen. Herr Arne Geijer säger att det finns medel för att täcka hjälpbehovet under innevarande budgetår, men det är mycket svävande ut tryckt, för i nästa ögonblick säger han att det bara är några veckor till nästa budgetår. Så säger herr Geijer att regeringen knappast skulle ha möjlighet att klara 500 milj.kr. ytterligare detta budgetår. Det framgår alltså av herr Geijers anförande att det egentligen inte finns några pengar förrän den 1 juli. Men jag skulle av herr Geijer vilja höra var dessa pengar finns till katastrofhjälp. Såvitt jag vet var de sista 24 milj.kr. förbrukade när regeringen anslog denna summa till hjälpåtgärder i Vietnam. Nej, den enda möjligheten att få några pengar — och det kan också vpk, som föreslagit ytterligare medel, notera — är genom bifall till reservationen från centern och folkpartiet. Då får man 500 milj.kr. Behovets storlek behöver jag inte närmare gå in på. Vi förstår alla vad som behövs efter krigets slut i de två områden det gäller, och då krävs dessa 500 milj.kr. till hjälpåtgärder.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 Men jag vill i alla fall peka på att riksdagen har sagt att den delar uppfattningen att Sveriges insatser i utvecklingssamarbetet även i framtiden bör öka i takt med vårt lands ekonomiska möjligheter, även om det inte alltid kan uttryckas i ett visst procenttal grundat på bruttonationalprodukten. Detta har man uttalat tidigare, och vi gör samma konstaterande i år. Vi skall alltså fortsätta att öka vår u-hjälp i den utsträckning det är möjligt, i överensstämmelse med vårt lands ekonomi. De första orden i vår regeringsform lyder: ”All makt i Sverige utgår från folket.” Det betyder att riksdagen så långt det finns praktisk möjlighet skall besluta vad gäller både biståndsutfästelser och andra frågor. Regeringen skall inte gå ut och ge löften och riksdagen sedan bara godkänna vad som har utlovats. Detta betyder inte något slags ettårspolitik i fråga om utfästelser. Riksdagen kan besluta om projekt som kan sträcka sig över åtskilliga år, och hittills har inte Sveriges riksdag svikit i fråga om att fullfölja sådana åtaganden, även om budgeten löper på ett år. Framför allt är det i fråga om nya projekt som riksdagen bör besluta innan utfästelser görs. Nu står det i den socialdemokratiska reservationen vid punkten 3: ”Den treåriga landprogrammeringen av biståndet baseras på riksdagens beslut om totalramar för biståndet under det kommande och de därpå följande två budgetåren. Utrikesutskottet erhåller innan regeringen fattar sitt beslut förtrolig information om planeringen av utvecklingsbiståndet till olika länder.” Ja, just det. Utrikesutskottet men inte riksdagen erhåller dessa informationer. Dessutom är det förtroliga informationer som lämnas. Är det detsamma som att riksdagen vet vad som egentligen företas på detta område? Är det inte i stället att tyda så att regeringen går ut och lovar och sedan inför riksdagen konstaterar: Nu har vi lovat detta? Det framhålls nu att vi skall avvakta biståndspolitiska utredningens arbete. Det hänvisas i många sammanhang till denna. Men skall det bara gälla riksdagen? Gäller det inte regeringen också? Skall inte även regeringen avvakta biståndspolitiska utredningens slutförda arbete innan man gör några utfästelser? Det är därför som vi inte kan anse att de fullmakter på bortåt 7 miljarder som nu är aktuella skall ges, utan att regeringen får komma tillbaka med mera begränsade förslag om fullmakter. Under punkten Allmänt om biståndets inriktning och utformning framhålls en mycket betydelsefull sak i utskottets skrivning, som bör vara till ledning för regeringens handlande i biståndsfrågor. Utskottet skriver nämligen: ”En bestående förbättring kan vara på väg i fråga om vissa mottagarländers utvecklingssituation. Regeringen bör då vara beredd att inleda samtal med vederbörande regeringar angående ett bredare samarbete. I fråga om sådana länder bör regeringen inte utan riksdagens hörande utvidga biståndsgivningen till nya samarbetsområden. Utskottet förutsätter att regeringen vid den fleråriga biståndsplaneringen för länder som befinner sig i denna kategori beaktar den allmänna utvecklingen och därvid även önskemålet att i förekommande fall bistå dem vid ekonomiska påfrestningar som föranletts av ett yttre politiskt tryck.” Ja, det skall väl vara vår innerliga förhoppning att länder som vi hjälper skall komma fram till en bättre situation, så att hjälpen så småningom kan upphöra eller få andra former. Då bör ju också de medel som lösgörs kunna användas till länder som har större behov av hjälp. Det skulle ju vara en tråkig utveckling för vår u-hjälp, om vi aldrig skulle kunna hoppas på att dessa länder någonsin skall kunna klara sig själva. Vi har alldeles speciellt önskat göra detta uttalande under denna rubrik, eftersom denna anvisning till regeringen gäller generellt. Vilket land som helst kan således, då det har kommit upp till en viss högre standard, få vidkännas minskningar av eller förändrade former för u-hjälpen. Vilka länder skall då i första hand få del av det svenska biståndet? Givetvis de fattigaste länderna. Innebörden av motionen 729 är ju att Sverige skall koncentrera biståndet till de länder som har de största behoven av hjälp, oberoende av deras styrelseskick. Det framgår också av propositionen att den största delen av hjälpen går till de fattigaste länderna, nämligen 70 96. Med de anslag som nu beviljas kommer andelen att gå upp till 80 96. Detta är givetvis riktigt. Vi bör hjälpa de fattigaste länderna i första hand. Vår största bidragsmottagare skall enligt regeringen bli Tanzania, som är en socialistisk diktatur. Vi har åtskilliga andra diktaturer på listan —- Nordvietnam, Cuba och andra — men vi har från vår sida inte sagt att styrelseskicket skall inverka på bidragsgivningen. Det är helt enkelt fattiga länder som vi skall ge hjälp, och då får vi inte ta hänsyn till deras regim — en tankegång som i varje fall ibland har skymtat fram Herr Arne Geijer i Stockholm tog upp frågan om enskilda mottagarländer. Jag skall nämna en del av dem; herr Korpås kommer att tala om en del andra. Rent generellt kan vi från centerpartiet säga att vi inte har anledning att underkänna SIDA:s bedömning. Regeringen har i en del fall — t.ex. i fråga om Tanzania och Nordvietnam — plussat på åtskilliga miljoner. Nordvietnam skall få 15 miljoner mera — en höjning från 210 till 225 miljoner. Tanzania får inte mindre än 50 miljoner mera; SIDA föreslår 200 miljoner, regeringen föreslår 250 miljoner. Den motivering som finns är mycket knapphändig eller ingen alls. Regeringen bara går ifrån SIDA:s förslag. Vi följer däremot SIDA, och på det sättet kommer vi upp i ett visst överskott. Vi anser att de medel som därigenom frigörs bör gå till särskilt nödlidande länder: Indien, Bangladesh, Pakistan och andra. Cuba, som herr Arne Geijer tog upp, ligger högst i fråga om inkomst per capita av alla de länder vi hjälper, med 450 dollar per år, medan Bangladesh har 70 dollar, Indien 110 och Pakistan 130. Då blir den självfallna slutsatsen att Cubas situation, glädjande nog, har förbättrats. Det finns förutsättningar för att Cuba skall kunna klara sig bättre. Herr Arne Geijer förväxlade oss kanske här med moderaterna, men centern har inte föreslagit att hjälpen till Cuba skall upphöra. Vi menar att vi skall fullfölja de projekt som vi har på gång i Cuba, men vi har föreslagit en minskning från 60 till 50 miljoner. Regeringen vill gå in på ett nytt projekt, ett industriutvecklingssamarbete som kan få avsevärda konsekvenser. Vår princip är att regeringen icke skall inlåta sig på nya uppgifter utan att fråga riksdagen och inte heller ge sig in på nya områden i sådana fall där man kan tänka sig att landet kommit i en bättre situation. Vi har föreslagit att Cubas bidrag ökas från 45 till 50 miljoner, med tanke på prishöjningar och sådant, men vi har yrkat avslag på de 10 miljoner som regeringen vill satsa på nya områden. Vi tycker att regeringen inte har befogenhet att göra det, och därför skall det inte ske. Herr talman! I fråga om det internationella samarbetet förefaller det tyvärr som om informationen inte alltid går fram som den borde göra. I det här sammanhanget har också Världsbankens verksamhet behandlats. Man har ofta hört kritik på den punkten, och vid årets riksdag finns det också en motion där Världsbanken attackeras för sin långivningspolitik gentemot Sydvietnam och Chile. Det är skada att inte informationen går fram så att man verkligen vet vad som förekommer. Det har inte lånats ut ett enda öre till Sydvietnam, och det finns heller inga planer på att låna ut pengar. Det har gjorts vissa undersökningar, men det har inte varit tal om att Sydvietnam skall ha några lån. Med Chile förhåller det sig så att Världsbanken under en lång följd av år har gett vissa lån. Ibland har lånen upphört därför att den ekonomiska situationen varit sådan att man inte velat ge mera. När regimen Allende trädde till, hade man projekt på viss elektricitetsförsörjning. Men den nya regeringen tyckte inte att det var det lämpligaste, och projektet kom inte till utförande. Så tog man upp en diskussion om nya projekt. Just när Allenderegimen föll — tyvärr — stod man i begrepp att fatta beslut om att ta itu med dessa nya projekt. Sådan är situationen, som den har förklarats från Världsbankens representanter. Jag tycker alltså att det är mycket ledsamt att inte informationen skall gå fram bättre så att folk vet vad som verkligen har förekommit i sådana sammanhang. Det görs attacker grundade på uppgifter som knappast är korrekta. Livsmedelsbristen är det mest dominerande problemet i världen, det som vi först måste försöka avhjälpa. Vi har i vår motion framhållit att starka motiv kan anföras för att livsmedelsbiståndets andel av totalanslaget för internationellt biståndssamarbete bör ökas under kommande budgetår. Det är möjligt att man inte skall göra utfästelser om bestämda kvantiteter, men i stället bör minimikvantitet garanteras. Därutöver kan man göra utfästelser beträffande ytterligare svenskt överskott. När det gäller katastrofbistånd och livsmedel bör man observera vissa saker, och jag vill vädja till statsrådet Sigurdsen att se på dem. En olägenhet förra året var att vi faktiskt inte hade urlastningsresurser och möjligheter att skicka i väg tillräckligt mycket. Under den tid vi har framför oss innan nya katastrofsituationer kan uppkomma borde vi se över skeppningsmöjligheterna, så att vi kan få i väg det svenska överskott som kan finnas. Det är också anledning att observera i detta sammanhang, eftersom man 1967 var så ivrig med att hävda att det svenska jordbruket skulle minska sin produktion, att det är mycket värdefullt att vi har en svensk jordbruksproduktion, inte minst därför att vi kan hjälpa nödlidande i andra länder. Det finns i detta sammanhang en inte alltför stor sak som jag vill säga något om, nämligen en passus om varubiståndet. Det väckte mycken förvåning, indignation och t.o.m. opposition mot u-hjälpen när det blev känt att SIDA i en gåvosändning tagit med cigaretter till ett värde av 185 000 kr. Åtgärden var mycket förvånande därför att vi själva bekämpar tobaksbruket i vårt eget land. Att då sända över sådana hälsoskadliga ting som tobak såsom u-hjälp kunde inte gärna försvaras.

Vin produceras med ett ytterst litet undantag inte i Sverige och kan därför inte komma i fråga. Skulle någon komma på den befängda idén att skicka svenskt brännvin av olika sorter som u-landshjälp, får vi väl ta upp den saken igen. Jag vill slutligen, herr talman, säga att i det avsnitt som gäller informationssidan behandlas en motion som jag tycker är behjärtansvärd men som dock icke utskottet direkt har kunnat bifalla. Det är motionen 1151, vari hemställs att riksdagen ”hos regeringen kräver att SIDA ges i uppdrag att i samråd med de kristna samfunden sammanställa material som belyser den kristna missionens u-hjälpsinsatser i det syfte som denna motion anger”. Vi vet ju att de kristna organisationerna och samfunden har lämnat en oerhört stor medverkan i u-hjälpen. Men det diskuteras ibland: Hur mycket har detta varit värt? Vilken har inriktningen varit? Hur har man använt pengarna? Jag tycker därför att det skulle vara värdefullt om man i framtiden kunde tänka sig att göra en utvärdering av hur de kristna samfunden har utfört sin u-hjälp. Utskottet säger att några framställningar från de kristna samfunden om pengar till u-hjälp inte har behövt avslås. Men man bör heller inte i det sammanhanget ha alltför restriktiva bestämmelser utan genom denna källa, som jag anser är mycket effektiv, bör man ge största möjliga u-hjälp. Herr talman! Efter dessa kommentarer på vissa punkter — frågorna kommer att belysas ytterligare i anföranden av andra företrädare för centerpartiet — vill jag sluta med att yrka bifall till reservationerna 6, 7, 8; 11; 13, 15 och 19;

Herr talman! Herr Torsten Bengtson berörde avsnittet 3 som tidigare har behandlats av utskottets vice ordförande och av mig själv, men jag avstår för tillfället från att kommentera det. Jag vill invänta även det anförande som moderaternas talesman kommer att hålla, och därefter skall jag kommentera just den situation som uppstod i utskottet. Men av betydelse i herr Torsten Bengtsons anförande är ju hans sätt att kommentera motionerna om de 500 miljonerna. Han ställde frågan till mig, om det fanns pengar, och han besvarade den själv genom att säga att det finns inga pengar. Men, säger herr Torsten Bengtson, om riksdagen beslutar att bifalla motionerna, då finns det pengar. Det var ett ovanligt uttalande. Ett sådant beslut av riksdagen skapar ju inga resurser i och för sig, utan det innebär att pengarna måste skaffas fram. Jag utgår från att regeringen då tvingas att skaffa fram dessa 500 miljoner, och eftersom man, såvitt jag vet, inte har reserverade medel får man gå ut och låna pengar. Det är väl så det får gå till. Att tro att man kan klara detta enbart genom ett beslut i riksdagen är ovanligt naivt av herr Torsten Bengtson, anser jag. I övrigt tycks det vara så att herr Torsten Bengtsons andra stora problem i den här debatten, vilken rör sig om nära 3 miljarder, är att SIDA har skickat i väg en liten kontingent med cigaretter och några vinflaskor. Är detta det stora problemet i u-hjälpen, då kan vi avstå från all debatt. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag trodde att utskottets ärade ordförande hade läst de motioner som behandlas i detta sammanhang.

Det är klart deklarerat att centern föreslår 500 miljoner och att vi även är beredda att diskutera hur dessa 500 miljoner skall tas fram. Då existerar de ju verkligen, herr Arne Geijer. Vi har fullt konsekvent genomfört vad som föreslagits i detta fall. Om herr Arne Geijer fäster den allra största vikten vid den lilla passusen i slutet av mitt anförande och inte tar upp det jag dessförinnan sade om fullmakterna på 7 miljarder osv., så beklagar jag att jag har misslyckats i min uppgift att försöka informera utskottets ordförande om centerns samlade syn på u-hjälpen. Jag ansåg emellertid att det var fråga om en viktig princip, så att man borde säga några ord om den saken också. Jag vill återigen understryka att centern har helt konsekvent och logiskt genomfört sin linje om ytterligare 500 miljoner. Slutligen är det så, att på grund av att herr Geijer nu undvek att bemöta vad jag sade om avsnitt 3 och i stället kommer med ett bemötande efter det att moderata samlingspartiets talesman haft ordet har jag tyvärr ingen möjlighet att få någon replik för att då bemöta herr Geijer.
Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtson efterlyste en replik av mig i denna speciella fråga, men som jag sade skall jag kommentera den efter den moderate talarens anförande. Jag har nämligen utgått från att det är moderaterna som är förslagsställare i detta fall och att centern och folkpartiet har anslutit sig till moderaternas resonemang. Därför är det riktigt att jag bemöter herr Hernelius efter hans anförande.
Herr talman! Jag vill bara göra ett tillrättaläggande. Visserligen togs initiativet i moderaternas motion, men det är inte samma formulering i reservationen. Den är annorlunda. Därför har moderaterna, centern och folkpartiet kunnat nå enighet i denna fråga.

Herr talman! Med hänsyn till den debatt som här förts kan det vara påkallat att slå fast att enighet råder inom utskottet rörande anslaget till u-hjälpen för nästkommande budgetår, alltså den fråga som är hu vudämnet vid dagens förhandlingar. Denna enighet är glädjande. Samtidigt har då anslagen höjts — som herr Arne Geijer i Stockholm påpekade Därigenom kan vi nu passera den milstolpe som vi längtat efter att passera, nämligen enprocentsmålet. Vid denna milstolpe må det konstateras att det har varit en snabb utveckling av den svenska u-hjälpen, även om många velat ha den ännu snabbare. Det har varit en utveckling med stark växt, och då har det också varit ofrånkomligt att det uppkommit en viss växtvärk. Detta har tagit sig uttryck i administrativa dilemman i konkurrensen mellan SIDA, det självständiga ämbetsverket, och utrikesdepartementets u-hjälpsavdelning. Departementet är ju självt delvis ett ämbetsverk. Det har också tagit sig uttryck i att en del anslag beviljats för tidigt, vilket i sin tur har medfört stora och påfrestande balanser. Likaså har det tagit sig uttryck ien enligt mångas mening alltför stark politisk styrning av verksamheten. Formellt har det uppstått stora oformligheter. Ingen har väl kunnat undgå att konstatera, att fullmakter av det slag som gavs fr.o.m. 1968 t.o.m. den I januari i år — alltså enligt föregående grundlag — icke överensstämde med den grundlagen. Men värken har icke varit större än växten, och när det gäller en uppbyggnad av denna karaktär måste man också ha utrymme för en betydande tolerans för fel, missgrepp och oformligheter. De får reduceras med tanke på den stora helheten och på omfattningen av arbetet som sådant. Noteras bör också att SIDA under sina tio år har sänt ut 3 500 svenskar till tjänstgöring utomlands, dvs. 10 000 personer om familjerna inräknas, en betydande personlig svensk insats i en värld av omdaning och förändring. Men råder enighet om höjningen på 760 miljoner, så är enigheten inte lika stor rörande det extra anslag på 500 miljoner som begärs för innevarande budgetår. Herr Arne Geijer i Stockholm tog upp den saken, och jag skall inte nu lägga många ord till vad han sade. Jag konstaterar bara att av innevarande budgetår återstår endast några månader, och om anslag behövs — t.ex. av katastrofkaraktär — så är det inte svårt att ordna detta eftersom några fakturor näppeligen lär förfalla till betalning för sådan hjälp innan det nya budgetåret har gjort sitt inträde. Jag vill också konstatera att ehuru Hagauppgörelsen åberopas i en reservation i finansutskottet diskuterades detta uppenbarligen inte i samband med den. Tanken på de 500 miljonerna kom väl till liv något senare än Hagauppgörelsen — samtidigt med att vackra vårfjärilar vaknade till liv, alltså efter uppgörelsen. Också andra ting är kontroversiella. Jag skall börja med att ta upp frågan om regeringens fullmakter så att herr Geijer får tillfälle att avlämna den replik som han hållit inne med. Fullmakter har funnits sedan 1968 och sedan 1972 har det varit ganska stora sådana. Nu gäller den regeln att biståndsutfästelser för fem år framåt kan ges till fyra gånger det totala bilaterala biståndet plus ointecknade reservationer. Det skulle i fjol ha betytt fullmakter för regeringen om utfästelser på över 4 miljarder kronor. Det skulle, om nu föreslagna anslag beviljas, betyda att samma fullmakter höjs till 7 miljarder. Det är omfattningen — icke principen — diskussionen gäller. Därför slår reservanterna in öppna dörrar när de i sin reservation talar om behovet av långsiktig planering. Det har ingen ifrågasatt. Ännu mer slår man in öppna dörrar när man talar om ”elementär solidaritet”. Det är faktiskt ingen som vill att alla sådana fullmakter skall upphöra utan att det kommer andra i stället. Vad utskottsmajoriteten begär är att medan fullmakterna kvarstår regeringen själv överväger hur nya sådana skall utformas och inkommer till riksdagen, helst redan i höst, med förslag till nya ehuru begränsade fullmakter. Intet mer och intet mindre! I detta sammanhang påpekar också utskottet att i regeringsformen stadgas att avtal i frågor av större vikt skall underställas riksdagen. Detta gäller enligt nya grundlagen liksom delvis enligt gamla grundlagen. Den regeln sätts inte ur kraft genom ett riksdagsbeslut. Man kan förvåna sig över att detta behöver sägas, men det sägs inte utan förekommen anledning. Jag vill tillägga att det finns en annan fråga under diskussion. Den har herr förste vice talmannen Bengtson berört och den gäller hur man skall förhålla sig till länder som är stadda i snabb utveckling. Utskottsmajoriteten vill att regeringen skall till riksdagen anmäla när man i sådana fall söker nya former för projekt och det är fråga om stora sådana projekt. Sådana ändringar bör alltså inte kunna ske utan att riksdagens medgivande inhämtas. Det är alltså i två frågor som utskottsmajoritetens yrkanden berör riksdagens rättigheter. Som herr Bengtson också erinrade om slår den nya grundlagen fast att all offentlig makt kommer från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Det heter också att riksdagen bestämmer hur statens medel skall användas. Den regeln får icke sättas ur spel genom vidsträckta fullmakter eller genom att regeringen utan riksdagens hörande sluter avtal av betydande dimensioner och binder sig för stora biståndsprogram. Med detta konstaterande är det också nödvändigt att säga ifrån att den socialdemokratiska reaktionen förefaller både överraskande och oväntad. Att den socialdemokratiska pressen har uttryckt sig i ganska hårda ordalag om dessa två nyheter från utskottsmajoritetens sida har uppenbarligen berott på bristande information. När de artiklarna skrevs fanns väl inte utskottstrycket tillgängligt. Men ett inlägg i Rapport i TV i går förvånar mer. Det var en socialdemokratisk ledamot av utrikesutskottet, riksdagsman Göransson, som icke en utan två gånger sade att utskottsmajoriteten vill ”slå sönder” den svenska biståndspolitiken. ”Slå sönder” —- var får han det ifrån? Kan det sägas vara att slå sönder den svenska biståndspolitiken när man vill ge riksdagen ett något ökat ansvar för anförtrodda medel? Kan det sägas att man har slagit sönder den svenska biståndspolitiken om man gör så, ifall man samtidigt tar hänsyn till vilka små motsättningar som i realiteten förelegat mellan regering, riksdagsmajoritet och opposition under de gångna åren i fråga om u-hjälpen? I själva verket har det varit så, att oppositionen i många delar har varit pådrivande och inte tvärtom. Då kan det ju ännu mindre bli tal om att slå sönder den svenska biståndspolitiken, om riksdagen begagnar sina rättigheter. Kräver verkligen den svenska biståndspolitiken för att fullföljas att riksdagen ger regeringen fullmakt på 7 miljarder kr. — en fullmakt som, om ingen ändring sker i bestämmelserna, kommer att växa år från år? Nej, verkligen inte! Redan att en ledamot av utrikesutskottet uttrycker sig på detta sätt i TV inger faktiskt vissa farhågor. Repa mod, herr Göransson! Ett nederlag i utskottet i voteringen där är inte slutligen avgörande. Herr Göransson har möjligheter till revansch, i kammaren måhända, och i varje fall — om han inte skulle få det — bör han ändå inte hysa några farhågor för framtiden för den svenska biståndspolitiken i just denna del. Herr Göranssons inlägg är ett nytt bevis på att den socialdemokratiska regeringen har suttit för länge, vilket medför att enskilda socialdemokrater har svårt att fatta att något i någon detalj kan gå dem emot i ett utskott eller på annat sätt. Herr talman! Jag skall nu övergå till en intressant fråga i det här sammanhanget, nämligen Nordvietnam. Det skogsprojekt som regeringen slöt avtal om i augusti i fjol — ett avtal som omfattar 770 milj.kr. — slöts utan riksdagens hörande. Det hade tidigare fått elva raders omnämnande i 1974 års statsverksproposition, och i dessa elva rader gavs då uttryck för den förmodan, att det var fråga om ett bidrag eller en gåva på något över 500 milj.kr., icke mera. Det avtalet torde i dag icke vara en hjärteangelägenhet för svenska folket. Varför? För det första på grund av den valhänta och klumpiga handläggningen. Avtalet slöts i augusti. Riksdagen skulle sammanträda i oktober. Vad orsakade att man inte ville vänta till dess? Varför presenterade man inte detta projekt — det största i svensk biståndspolitik, som utrikesutskottet självt säger — för riksdagen i dess helhet i stället för att rusa i väg innan riksdagen sammanträdde? För det andra: Det är många vanskligheter som detta avtal för med sig i fråga om förverkligandet. Jag skall inte uppta tiden med att gå in på detaljer som transporter, försörjning, massatransporter i sinom tid, ekologin osv. — de berörs i annat sammanhang i dag — men framför allt på samarbetet mellan tjänstemän under ett annat politiskt system än vårt. För det tredje på grund av storleksordningen. För det fjärde beroende på avtalets konstruktion, enligt vilken Sverige får huvudansvaret för prisstegringarna, även om dessa tillkommer till följd av yrkanden eller åtgärder av vietnameserna. För det femte därför att medlen lämnas och hjälpåtgärderna pågår till ett land under krigstillstånd. I dagarna har stora nordvietnamesiska divisioner rört sig på ett annat lands område och stora delar av flygvapnet i Nordvietnam har överförts till Sydvietnams territorium. Vapen som icke har tillkommit i nordvietnamesiska vapensmedjor används för fullt, och används framgångsrikt. Det är läget under det att denna stora svenska biståndsinsats pågår. Denna insats har i några sammanhang betecknats som ett krigsskadestånd i ett krig som Sverige icke har deltagit i. Det kan man väl säga, men det torde under alla förhållanden vara en nyhet i svensk biståndspolitik att ett avtal av dessa dimensioner är i kraft under krig — ett krig som verkligen inte var oförutsett. Helst skulle naturligtvis moderaterna i dag ha velat yrka avslag på avtalet som sådant, yrka på dess återkallande. Men det gör vi inte. Vi känner oss bundna av avtalet och den svenska regeringens utfästelser. Det yrkande som moderata samlingspartiet i dag framför i motioner och i utskottet är att vi skall ta upp förhandlingar med den nordvietnamesiska regeringen om ändringar i avtalet som skall syfta till att nordvietnameserna själva på ett tidigare stadium övertar ansvaret för fortsättningen av projektet. Därmed skulle det bli bättre parallellitet mellan bestämmande och ansvar för kostnaderna. Sådana ändringar skulle möjliggöra att Sverige i varje fall inte fick ta ansvaret för de prishöjningar som kommer till stånd till följd av pågående krig, prishöjningar som skapas genom t.ex. dröjsmål av olika slag, ofrånkomliga med anledning av pågående krigsoperationer. Så till det andra särskilt omstridda projektet, nämligen Cuba. Där vill moderaterna, som herr Arne Geijer nyss påpekade, slopa anslaget. Det förutsätts naturligtvis en rimlig tid för avveckling av vad som nu gäller, och avtalsmässigt torde det knappast finnas några hinder härför. Varför vill moderaterna detta? Jo, därför att Cuba är ett rikt land, ett av naturen gynnat land. Det kan klara sig på egen hand även om det jättelika biståndet från Sovjetunionen sägs vara på väg att minska eller ta slut. Men därtill kommer att sockerprisets utveckling har gagnat Cuba på ett enastående sätt. Jag skall inte trötta med att läsa upp alltför många siffror i sammanhanget; jag kan nöja mig med att läsa upp priserna på råsocker i London under några januarimånader. År 1968 var priset 29,27, år 1972 94,41, år 1973 108,17, år 1974 179,94 och år 1975 369,19. Under månaderna därefter har ett visst prisfall inträffat, men det är inte större än att priset i februari var 320,94 och i mars 245,39. Nu är kurvan på väg uppåt igen; man räknar med att medeltalet i april genom prisstegringen de senaste dagarna blir ungefär 240. Det är alltså en prisstegring som är väl jämförlig med oljans eller rentav större. Den har alltså inträffat under de senaste åren, och trenden synes inte kunna rubbas. Det är skäl nog att Sverige inte skall betala 60 milj. Herr Arne Geijer anförde att det är för likvärdighetens skull som man vill ha anslaget till Cuba kvar. Han nämnde då vissa andra länder —- Zambia, Tunisien och Botswana. Beträffande Zambia råder delvis samma förhållanden som beträffande Cuba, dock i mycket ringare mån. Kopparpriserna har inte alls stegrats i samma takt som sockerpriserna, och prisfallet just nu är större än på länge. Ändå har moderaterna ansett att tiden är inne för att sänka anslaget till Zambia. Beträffande Tunisien signalerar regeringen själv en avveckling i någon form. Av dessa länder kvarstår då Cuba, där anslaget inte blott bibehålls utan höjs enligt regeringens förslag. En annan sak i det sammanhanget, herr talman. Statminister Palme höll häromdagen ett anförande i vilket han starkt kritiserade inrikesministern i Tjeckoslovakien för att han hade uppmanat cheferna för ordningsmakten att göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Den uppmaningen fördömdes med allt skäl i mycket kraftiga ordalag av statsministern. Men jag frågar mig nu: Vilket språk skall herr Palme nå upp till när han kommer till Cuba om några månader?

Herr talman! Detta är inte något skäl för att vi skulle yrka avslag på anslaget till Cuba. Olika regimer kan få hjälp, och olika regimer bör ha hjälp. Men när inte behovet finns torde övrig diskussion inte vara så påkallad. Då borde man kunna nöja sig med att konstatera det och sedan avveckla det svenska biståndet snabbast möjligt. En tredje punkt som jag vill kortfattat beröra är det krav som reses i en moderat reservation om att det svenska biståndet bör vara opartiskt, ges utan politiska fördomar, ges utan politiska skygglappar och ges efter behovsprincipen. Skall den svenska u-hjälpen få det stöd i folkopinionen som den behöver ha och som den bör ha måste man sätta behovsprincipen i förgrunden. Då bör alltså den svenska u-hjälpen koncentreras till länder som är fattiga och särskilt hårt drabbade. Inga ovidkommande hänsyn av annat slag får spela någon roll vid själva utformningen av anslagen. Det får inte finnas något som heter ”rätta regeringar” som skall ha bistånd. Det får inte vara så att den svenska hjälpen skall upphöra om ett regimskifte inträffar som inte passar Sverige. Fattiga människor som drabbas av en olämplig regering skall inte därjämte också drabbas av att biståndsanslagen upphör. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som undertecknats av moderata samlingspartiets representanter i utskottet.

Herr talman! Jag vill nu göra den kommentar som jag tidigare annonserade. Jag anknyter den till vad herr Hernelius sagt lika väl som till vad herr Bengtson och fru Nettelbrandt framhållit i sina anföranden. Det gäller avsnittet 3 i utskottsbetänkandet, nämligen frågan om biståndsutfästelser. Det är riktigt som herr Hernelius säger att riksdagen sedan ett antal år varit med om att göra sådana utfästelser. Regeringen har fått ge löften till mottagarländer att vi skall fullfölja ett visst projekt, även om det tar många år, och riksdagen har inte varje år, som herr Hernelius säger, fått sig förelagt ett särskilt förslag om detta. Om vi nu skulle ändra på detta får det naturligtvis konsekvenser i den praktiska hanteringen av vår u-hjälp. Herr Hernelius, som är förslagsställare, har nogsamt undvikit att antyda i vilken form man skall ge sådana utfästelser i fortsättningen. Han säger i debatten att man får lov att hitta ett system, men hur det skall utformas överlåter han åt andra att försöka fundera ut. Själv är han mycket undvikande och vill inte komma med något förslag. Ett faktum är i alla fall att riksdagen varje år genom detta betänkande från utrikesutskottet får sig förelagd ett förslag om vår u-hjälp under det närmast framförliggande året. Riksdagen har naturligtvis då möjlighet att diskutera projekten, även om det inte föreligger något speciellt yrkande om ett visst land. Herr Hernelius och herr Turessons reservation i fallet Cuba visar ju att riksdagen inte är förbjuden att diskutera dessa ting. I reservationen begärs att Sverige skall upphöra med hjälpen till Cuba. Om riksdagen nu skulle bifalla den reservationen, så innebär ju det att beslutet måste fullföljas, dvs. att hjälpen till Cuba i varje fall på sikt måste dras in. Men Cuba finns angivet bland de länder till vilka vi har givit utfästelser om bistånd, utfästelser som godkändes föregående år, och hjälpen till Cuba ingår i de nära 7 miljarder som det rör sig om vid det här tillfället. Jag vill göra den kommentaren att naturligtvis skulle ett beslut om bifall till reservationen få konsekvenser. Det betraktar jag som helt oundvikligt.

Herr talman! Det är naturligt att beslutet skulle få konsekvenser, herr Geijer, annars skulle vi inte ha begärt detta beslut. Att begära ett beslut som är vatten värt har vi inte tid och lust med. Att vi inte har utformat ett förslag för egen del beror på att vi i stället har förordat att regeringen skall inför riksdagen framlägga ett förslag, naturligtvis efter hörande av olika biståndsorgan, vilket tillgodoser det praktiskt lämpliga med syftet att begränsa fullmakten på de 7 miljarder som det är fråga om i år. Det är inte rimligt att riksdagen frånhänder sig beslutanderätten över 7 miljarder på det sättet. När herr Geijer säger att vi inte är bundna, så är det väl inte korrekt. Jag vill peka på det resonemang som jag nyligen förde från talarstolen om att när regeringen slutit avtalet med Nordvietnam så är i varje fall moderata samlingspartiet bundet av det avtalet, tycker vi. När vi begär förhandlingar om ändringar i avtalet, så är det någonting helt annat. Vi är bundna av avtalet till dess en ändring sker. I realiteten blir regeringens utfästelser bindande för riksdagen, även de utfästelser, om vilka riksdagen underrättades enbart genom en stencilerad papperslapp under en kortare föredragning i utskottet, ett papper försett med beteckningen ”förtroligt”. Även det blir bindande för riksdagen trots att det försäkras att det är ett arbetspapper, tillkommet på ämbetsmannanivå och utan ansvar för biståndsorganen. Det är något märkligt i svensk statsförvaltning att någonting sådant kan inträffa!

Herr talman! Regeringens utfästelser blir bindande, säger herr Hernelius. Men det hindrar inte att herr Hernelius kan gå till riksdagen i dag och föreslå att utfästelser som har gjorts skall elimineras. Så bundenheten i utfästelserna ligger på det principiella moraliska planet, men riksdagen har möjligheter att gå in. Jag skall inte nu vidare kommentera just den saken, men jag vill säga några ord om Nordvietnamprojektet. Det är riktigt att vi är i begynnelsen av ett industriellt hjälpprogram, som är större än något enskilt projekt som tidigare beslutats från svensk sida. Jag vill inte utöva den kritik som herr Hernelius för fram, men en sak är ju helt klar, och det behöver vi inte betrakta såsom onaturligt, nämligen att ett sådant projekt kommer att bli dyrbarare än vad man tänkte sig från början. Och kan någon ge exempel på ett stort industriprojekt, här hemma eller utomlands, som har blivit billigare än planerat eller där man har följt planerna? Ja, det är svårt att finna exempel på något sådant projekt, och naturligtvis är detta särskilt svårt i ett u-land som Nordvietnam. Innan avtalet med Nordvietnam upprättades hade emellertid SIDA en stor föredragning inför utskottet. Det var för ungefär ett år sedan, våren 1974. Om jag minns rätt deltog herr Hernelius i den föredragningen. Avtalet med Nordvietnam om uppförande av detta pappersbruk skrevs i augusti 1974. Nog har alltså utskottets ledamöter haft tillfälle att få informationer. Därtill har helt nyligen en ganska grundlig genomgång ägt rum inom utskottet — för bara ett par veckor sedan. Jag har velat nämna detta för att den beskrivning som herr Hernelius gjort inte skall ge intryck av att denna fråga har handlagts på ett mycket slarvigt och lättsinnigt sätt. Jag kan intyga att så inte är förhållandet. I övrigt får biståndsministern i sitt anförande ytterligare beröra detta i den mån så är önskvärt. Jag har i denna min replik bara velat göra en kommentar till Nordvietnamprojektet.
Herr talman! Jag vill vitsorda att det under förra året gjordes en föredragning inför utskottet om Nordvietnamprojektet. Den föredragningen var mycket intressant, bl.a. därför att den visade vilka delade meningar som rådde om projektet som sådant även inom SIDA administrationen. Jag skall dock inte gå närmare in på det nu. Om utskottet blev informerat, så blev i varje fall inte riksdagen informerad. Vi har tidigare krävt och upprepar i dag att så borde ha skett. Riksdagen borde ha underställts avtalet innan det slöts. Att det blir dyrare nu än för ett år sedan håller jag självklart med herr Arne Geijer om. Men för att få stopp på höjningarna, i varje fall de höjningar som kan föranledas av kriget, begär moderata samlingspartiet nu förhandlingar om ändringar av avtalet vilka skulle gå ut på att ansvaret för detsamma tidigare läggs på nordvietnameserna. Beträffande Cuba tror jag inte vi rubbar några avtal av större betydelse i sammanhanget. Något avtal med Cuba har icke underställts riksdagen. Det har icke företetts i utskottet, så jag vet inte vad det innehåller. Jag har bara en minnesbild av att jag som hastigast bläddrat igenom texten vid något tillfälle. Det tycks närmast vara så att avtalet anger riktlinjer men inte summor för annat än det närmaste året. Har jag fel på den punkten hoppas jag att bli tillrättalagd under debatten. Cuba går alltså, såvitt jag har fattat situationen, icke att åberopa som skäl för att man inte skulle vara bunden av ett avtal.

Herr talman! Sverige kommer under nästa budgetår att som första kapitalistiska industriland nå enprocentsmålet, dvs. det svenska biståndet kommer att utgöra 1 26 av bruttonationalprodukten.

Om denna kombination görs kan diskussionen om enprocentsmålet övergå från att gälla borgerlighetens samvete till att handla om verklig solidaritetspolitik. Cambodja har befriats från den USA-understödda Lon Nol-regimen, som under en rad av år åsamkat kambodjanska folket enorma lidanden och massfattigdom. Familjer har splittrats, hem har skövlats och tusentals barn har blivit föräldralösa. Allt är resultatet av den amerikanska imperialismens härjningar. I Sydvietnam återstår endast Saigon att befria från USA-inkräktarna. Även i detta land är förödelsen total. USA bär hela ansvaret för detta barbari. Det råder ingen tvekan om — bland majoriteten av svenska folket — att det behövs enorma hjälpinsatser för återuppbyggnad av dessa två länder. Det råder heller ingen tvekan om att PRR i Sydvietnam och GRUNK i Cambodja skulle företräda majoriteten av sitt folk. Vpk har i motionen 2042 begärt att riksdagen måtte anvisa för stödet till PRR i Sydvietnam 100 milj.kr. och för stöd till GRUNK i Cambodja 50 milj.kr. att uppföras på tilläggsstat för budgetåret 1974/1975. De borgerliga partierna folkpartiet och centern som nu begär 500 milj.kr.på tilläggsstat 1974/1975 är inte beredda att stödja ett förslag som vpk ställer i motionen 2042. Detta är ganska avslöjande för dessa två partiers kampanjerande kring de 500 miljonerna. Inte heller regeringspartiet är berett att tillstyrka motionen. Man hänvisar till att man redan givit ett visst katastrofbistånd. Men vi anser att detta katastrofbistånd är helt otillräckligt. Biståndsministern måste också vara väl medveten om detta. Jag vill därför ställa frågan till biståndsministern: Vad är anledningen till att man från regeringens sida inte nu är beredd att ge ett större anslag till GRUNK och PRR? Argumentet tidigare när våra motioner behandlats har varit att situationen skulle vara oklar. I dag kan väl ändock inte detta argument vara hållbart. Biståndsministern har varit i Indokina och har väl då fått bekräftelse på att behovet av bistånd är enormt. De borgerliga partierna har försökt göra ett stort propagandanummer av det skogsindustriprojekt som nu håller på att uppföras i Nordvietnam och som kommer att ha enorm betydelse för detta lands industriella och ekonomiska uppbyggnad. I sin iver att misstänkliggöra detta industriprojekt har man bl.a. från moderat håll använt argumentet att den svenska personal som redan befinner sig i DRV inte får röra sig helt fritt. Om det funnits någon politisk hederlighet hos moderaterna hade de avstått från detta argument. Förhållandet är ju detta att fortfarande finns det högexplosiva amerikanska trampminor spridda runt om i landet. Nordvietnams regering värnar om svenskarnas välbefinnande, vilket man däremot inte kan säga att moderaterna gör. Huvudprinciperna för den svenska biståndspolitiken är att ”det svenska biståndet skall stödja u-ländernas egna ansträngningar att åstadkomma en utveckling präglad av ekonomisk och social utjämning och en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Biståndet skall också stödja strävanden mot nationellt och ekonomiskt oberoende i tredje världen.” Fallet Nordvietnam och skogsindustriprojektet är alltså helt i överensstämmelse med huvudprinciperna för svensk biståndspolitik, principer som enligt vad jag kan förstå samtliga partier i den här riksdagen står bakom. Tydligt är att de borgerliga partierna inte i praktisk handling vill vara med och bidra till att u-länderna får ett sådant stöd att de utvecklas industriellt, vilket ju är en förutsättning för att häva underutvecklingen ' i dessa länder. Argument som att svenska regeringen inte får göra utfästelser på tre eller fem år är bara ytterligare en bekräftelse på att borgerligheten inte vill tillämpa Sveriges huvudprinciper för bistånd. Om en vettig planering skall kunna göras måste ett mottagarland kunna göra upp långsiktiga avtal med givarlandets regering. Cuba är ett annat exempel på att de borgerliga motsätter sig en biståndspolitik som successivt innebär råvaruoberoende och industrialisering. Ingen kan på allvar hävda att svenska biståndsmedel till Cuba har förvaltats slösaktigt av det kubanska folket. På Cuba har svenskt bistånd bidragit till att avskaffa analfabetismen och sjukdomar. En utjämning håller på att ske mellan stad och landsbygd, och en industrialisering har påbörjats. För att fullfölja denna politik krävs betydande bistånd. Men då är de borgerliga partierna beredda att förorda att biståndet skall upphöra eller sänkas. Om Bangladesh, Etiopien och Indien säger man från borgerligt håll däremot inget negativt. Vi har under mycket lång tid gett bistånd till Etiopien. Vi vet att den regim som tidigare satt där inte på något sätt hade ambition att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna. Tvärtom blev de fattiga ännu fattigare och de rika ännu rikare. En enorm korruption rådde. I Bangladesh är förhållandena i dag liknande dem som rådde och fortfarande råder i Etiopien. Det svenska folket, som ju ändå får bidra till vår biståndspolitik, kan inte vara intresserat av att ge pengar till länder och regimer som inte förmår att använda dessa medel på ett för hela landets befolkning utvecklingsmässigt riktigt sätt. Moderaterna säger i en av sina reservationer att man inte skall politisera u-hjälpen. Det låter neutralt och oskyldigt. Men moderaterna är just de som till 100 96 politiserar biståndspolitiken, men de gör det på ett ensidigt sätt. De är beredda att stödja länder med reaktionära regimer som hittills visat sig oförmögna att häva fattigdom och svält, oförmögna att komma till rätta med korruption. Däremot vill de inte stödja länder som verkligen visat att de förmår höja hela folkets levnadsstandard. Kan man tänka sig en mera utvecklingsfientlig biståndspolitik än den som moderaterna vill föra. Herr talman! Den svenska regeringen ger — trots motsättningar i den svenska biståndspolitiken, vilket jag återkommer till — bilateralt bistånd till länder som DRV, Cuba, Tanzania, Guinea-Bissau och tidigare också Chile, och till befrielserörelser som Frelimo och tidigare MPLA och vissa andra organisationer. Här, kan man slå fast, verkar biståndet med maximal effekt. Dessa stater och rörelser företräder folkmajoriteten i resp. länder, de arbetar efter principer om ekonomisk och social jämställdhet och de strävar efter nationellt oberoende i förhållande till koloniala och nykoloniala krafter som arbetar i motsatt riktning. I dessa länders sätt att fungera ryms garantier för att biståndet verkligen når alla som behöver det. Men Sverige för också ett annat slags biståndspolitik. Jag tänker då först och främst på bidragen till Världsbanken, ett organ som helt domineras av USA:s imperialistiska intressen. Dess politiska och finansiella struktur — med ett fullständigt beroende av finansiärerna på de internationella kapitalmarknaderna — blockerar de steg i progressiv riktning som vissa u-länder och t.ex. Sverige i en del frågor vill att banken skall ta. Herr Svensson i Malmö kommer i ett senare anförande att utveckla frågan om Sverige och Världsbanken. Jag vill bara säga några ord till herr förste vice talmannen Bengtson, som påstår att de som attackerar Världsbanken för dess politik gentemot Saigonjuntan och gentemot Chile talar mot bättre vetande. Det är snarare så att det är herr Bengtson som är ute och simmar och inte vet vad han talar om. Herr Bengtson sade att det inte alls hade förberetts något bistånd till Saigonjuntan. Det var just det det hade, herr Bengtson. Man hade långtgående planer på gång. Men på den punkten gjorde Sverige enligt mitt sätt att se en värdefull insats — Sverige var ett av de länder som lyckades se till att dessa långtgående hjälpprojekt till mördarjuntan i Saigon stoppades. Det är vidare ett faktum att Världsbanken helt enkelt stoppade allt bistånd till Chile då folkfrontregeringen kom till. Den regeringens politik — nationalisering av utländsk egendom, osv. - stämde nämligen inte överens med Världsbankens intressen, och då agerade Världsbanken. En andra negativ faktor i den svenska biståndspolitiken är att alltmer av biståndet binds till uppköp av svenska varor. Jag har i tidigare debatter hävdat att regeringen här gett efter för borgerligheten, framför allt då moderaterna. Men även storfinansen har fått igenom sina krav. Sverige har under en rad av år framstått som föregångsland när det gäller obundet bistånd. I t.ex. 1971 års statsverksproposition angavs klart att de delar av biståndet som binds minskar i reellt värde med mellan 20 och 40 96. Finansministern och handelsministern har i början på 1970 talet i olika internationella sammanhang starkt förordat obundet bistånd. En enad u-landsfront krävde bl.a. inför tredje världshandelskonferensen att i-länderna senast 1975 skall ha slutat binda sina biståndsinsatser. Om jag inte har fel stödde Sverige då u-ländernas krav på total avbindning. Nu hänvisar regeringen och utrikesutskottets ledamöter till bl.a. sysselsättningsskäl. Jag kan hålla med om att sysselsättning och trygghet i anställningen är ett av de viktigaste problemen i dag och i framtiden. Men då måste detta lösas genom att man i det här landet berövar storfinansen inflytandet över produktionsmedlen och ekonomin. Mycket kortsiktiga lösningar, där man skjuter över sysselsättningsproblemen på u-länderna, är inte solidaritet med dessa länders folk. Förslaget att kraftigt öka andelen bundet bistånd innebär att regeringen dels avviker från tidigare löften att stödja u-länderna i deras kamp för bättre biståndsvillkor, dels förordar en svensk biståndspolitik som går emot u-ländernas egna prioriteringar. En tredje negativ faktor i svensk biståndspolitik är svenska kapitalisters investeringar i u-länderna. Det påstås från borgerligt och socialdemokratiskt håll att det är ett bidrag till utvecklingen i u-länderna. Presidenten i Tanzania, Nyerere, har mycket bestämt avvisat detta. Han är troligtvis den som har de största erfarenheterna av utländska kapitalinvesteringar i u-länderna. Låt mig nämna några exempel på hur svensk storfinans deltar i den världskapitalistiska utplundringen av u-länderna och direkt medverkar till förtrycket av folkmajoriteten. I Portugal under fascistregimens tid arbetade svenskt kapital lugnt och lojalt med regimen. Man utnyttjade maximalt de oerhört reaktionära lagarna riktade mot arbetarklassen. Man drog sig inte ens för att använda polis och militär för att slå ner arbetardemonstationer, som krävde människovärdiga arbetsförhållanden. När fascistjuntan störtades förra året och en ny progressiv regim trädde till som gav arbetarna en mera människovärdig tillvaro, började svenska kapitalister i Portugal att bedriva ekonomiska sabotagehandlingar mot landet. Liknande aktioner förekom i Chile under folkfrontens regeringstid. I Sydafrika vet vi att svenska företag helt accepterar den avskyvärda rasistregimens apartheidlagar. Svensk storfinans etablerar sig i u-länderna för att kunna utnyttja reaktionära regimers gynnsamma villkor såsom billig arbetskraft och en polis och militär som ser till att ingen opponerar sig mot omänskliga arbetsoch levnadsförhållanden. Jag vill, herr talman, i det här sammanhanget beröra motionen 1152 som begär ett anslag till ANC i Sydafrika på 10 milj.kr. Utskottsmajoriteten avslår detta yrkande med en något konstig motivering. Man hänvisar till att humanitärt bistånd och utbildningsstöd lämnas i enlighet med rekommendationer från FN:s generalförsamling. Detta innebär att Sverige ger humanitärt bistånd till sydafrikanska flyktingar i Tanzania och Zambia — f. ö. en blygsam summa. Behovet är mycket större.

Men i Sydafrika förtrycker en liten vit minoritet den färgade majoriteten. Ett omänskligt system har upprättats, som alla progressiva länder och folk måste uppfordras att bekämpa. Det finns i Sydafrika en organisation för de förtryckta som heter ANC och som har till uppgift att befria Sydafrikas folk från rasistregimens brutalitet. Organisationen arbetar under svåra förhållanden och behöver därför allt stöd utifrån. avstyrker motionen genom att hänvisa till statsutskottets utlåtande nr 82 år 1969, vilket jag nyss har citerat. Jag måste fråga utrikesutskottets talesman på vilket sätt ett ekonomiskt stöd till ELF skulle vara en inblandning i en stats inre angelägenheter? Handlar det inte här om att en stat, Etiopien, har koloniserat en annan stat, Eritrea, och att denna koloni slåss för sin självständighet? Att en majoritet av eritreanska folket står bakom ELF råder det ingen tvekan om. Det TV-program som visades för några veckor sedan bekräftar detta. Stora delar av Eritrea är befriat. En ekonomisk, social och kulturell verksamhet bedrivs av ELF. Behoven är stora när det gäller hälsooch sjukvård samt undervisning. Sverige kan här göra en betydelsefull humanitär insats. I motionen 732 förordar vi att Demokratiska folkrepubliken Yemen upptas som programland för svenskt bistånd samt att 20 milj.kr. anvisas för nästa budgetår. Utskottet hänvisar till biståndspolitiska utredningen och att man bör avvakta utredningens resultat om ländervalet. Låt mig helt kort säga att Sydyemen uppfyller alla de kriterier som gäller för svensk biståndspolitik. Jag anser att det heller inte finns någon anledning att avvakta biståndspolitiska utredningen i det här aktuella fallet. I biståndspolitiken ingår en del som kallas multibistånd. Jag vill karakterisera detta som ett känselspröt när det gäller nya u-länder. Man deltar alltså i samfinansiering av ett visst projekt för att på så sätt skaffa sig mer kännedom om det nya biståndslandet, innan man gör större insatser. Jag anser att detta kunde vara ett sätt att etablera kontakter med Sydyemen. I motionen 248 yrkas att 25 milj.kr. skall beviljas MPLA i Angola. Vi vet att det i Angola fortfarande finns en interimsregering, som skall leda Angola till självständighet. Det innebär att befrielserörelsen MPLA — den enda organisation som bedriver en social och politisk verksamhet i Angola — fortfarande behöver stöd. Först i november 1975 skall Angola bli självständigt. Vi kan därför endast genom befrielserörelserna i enlighet med januariavtalet i Algarve hjälpa Angola. Det är alltså inte att blanda sig i Angolas angelägenheter att ge fortsatt stöd till MPLA fram till november. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till motionerna 734, 248, 251, 732, 1152 och 1153.